Fru talman! Det var en förskräcklig svartmålning som Per Westerberg presterade beträffande det svenska samhället och dess näringsliv. Det är något förvånande mot bakgrund av att Per Westerberg ju är en framstående representant för detta näringsliv. Såvitt jag vet har Per Westerberg haft framgång i den verksamheten. Jag utgår ifrån att Per Westerberg, med tanke på sitt inlägg här, efter denna debatt ger sig ut till Arlanda och letar efter andra och bättre marker. På sätt och vis kan jag förstå Per Westerberg. Denna svartmålning och denna beskrivning av eländes elände skapar en grogrund i det svenska samhället för strömningar av den typ som presterats av dem som säger att de vill ha mer drag under galoscherna och som gör sig till talesmän för Svenska Arbetsgivareföreningens ideologiska program. Det är en soppa som kan bli ganska het. Jag tror att ni skall vara lite försiktiga med vad ni säger. Annars kan det hända att ni själva får äta upp soppan och då riskerar att bränna er på den. Låt oss från den beskrivning som har presenterats från denna talarstol ge oss ut i den svenska verkligheten och se efter hur näringslivet ser ut. Vi har i dag ca 530 000 företag i Sverige varav över hälften drivs av enskilda personer. Det innebär att vi har ett företag för var sextonde invånare i landet. Av företagen är så många som 99,8 % som eller medelstora med färre än 200 anställda. Under 1980-talet har Sverige fått 135 000 nya företag. Det är ett mått på att Sverige är ett bra land att driva företag i. Merparten av de nya jobben skapas i småföretagen. Totalt har dessa företag ökat sin sysselsättning med 177 000 personer eller 18 %. De större företagen har ökat sin sysselsättning betydligt långsammare, bara med 7 %. Även om vi räknar bort de 370 000 1,2 miljoner anställda, vilket är nästan hälften av antalet anställda i näringslivet. Under det senaste decenniet har i genomsnitt ca 20 000 nya företag startats i Sverige varje år. Sverige är ett bra land att driva företag i! Industriföretagen har under 1980-talet ökat både sina investeringar i byggnader och maskiner och sina insatser i forskning och utveckling. Småföretagen har ökat sina investeringar sedan 1985 med 50 % i fast penningvärde. Motsvarande ökning för de större företagen är 28 %. I Sverige tror företagen på framtiden, även om inte alla deras representanter gör det. Småföretagen har en avgörande betydelse för dynamiken och nyskapandet i näringslivet. Småföretagen är också viktiga som underleverantörer till de större industriföretagen. De bidrar även till en bättre regional balans. Det är skälen till att vi socialdemokrater vill ha fler effektiva småföretag, som kan bidra till den ekonomiska tillväxten och välfärden. Det kan åstadkommas genom ett kvalificerat nyföretagande och genom att de befintliga företagen utvecklas vidare. En framgångsrik internationalisering är en nyckelfråga för många mindre företag. Näringslivets utveckling främjas på flera sätt: genom den ekonomiska politiken och den övergripande näringspolitiken men också genom vissa riktade insatser till småföretagen eller till företag i vissa regioner. Den ekonomiska politiken syftar till ökad tillväxt, stabila priser och balans i affärerna med omvärlden. Att inflationen begränsas och att kostnadsutvecklingen hejdas är av största vikt för de svenska företagens konkurrensförmåga och därmed för sysselsättningen och välfärden. Den svenska kreditpolitiken har inneburit avreglering, vilket har medfört att kreditmarknaden har blivit mer effektiv. Genom ändrade rörelseregler har banker m.fl. institut fått större möjligheter att förse näringslivet med krediter. Det finns exempel på att bankerna och övriga finansinstitut inte insett sitt ansvar på detta område. Det har varit alltför mycket satsningar på snabba klipp i stället för en långsiktig näringslivsutveckling. Den senaste tidens så gott som idiotstopp i utlåningen är ett exempel på detta. Det svenska skattesystemet har nyligen lagts om så att arbete, sparande och investeringar stimuleras genom likformig och mer neutral beskattning. Skatteomläggningen har också inneburit en förenkling, vilket är viktigt för företagen. Den nya företagsbeskattningen ger mycket goda villkor för att investera i Sverige. Aktiebolagsbeskattningen är starkt konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv. Vi har en av Europas lägsta företagsskatter. En ökad internationalisering är en ledstjärna i socialdemokratins näringspolitik. Vi strävar efter en ökad frihandel. Det kommer att öka effektiviteten i näringslivet. Den ökade integreringen av Europa kommer att höja vår samlade välfärd. EGs planerade inre marknad medför visserligen en ökad konkurrens för småföretagen på hemmamarknaden, men fördelarna av harmonisering av olika regler och enklare gränshandel kommer samtidigt att innebära ökade affärsmöjligheter. Regeringen stöder på olika sätt småföretagens ansträngningar att utvecklas på Europamarknaden. Sverige förhandlar om att få del av EGs småföretagsprogram. Speciella insatser sker via utvecklingsfonderna till företag som vill diskutera konsekvenserna av EGs integration för det egna företaget. Det är i stort sett en myt att EGs näringspolitik skulle vara så överlägsen den svenska. Det hindrar inte att vi i sann pragmatisk anda tar till vara det bästa i EGs småföretagspolitik och undersöker på vilka sätt vi kan tillämpa den i vårt land. För småföretagen spelar regeringen och riksbankens beslut om att anknyta den svenska valutan till EGs ecu en stor roll. Beslutet innebär lägre räntekostnader och trygghet i affärsrelationerna som inte behöver störas av valutaförändringar. För näringslivets utveckling spelar en långsiktig energipolitik en viktig roll. Sveriges näringsliv har utvecklats på grundval av en billig energi. Det är viktigt att vi så långt möjligt bevarar den grunden. Sedan flera år tillbaka sker ett förenklingsarbete inom regeringskansliet och myndigheterna som syftar till att motverka att nya regelsystem uppkommer vilka kan upplevas som hinder för småföretags utveckling. Till det arbete av generell natur som riktar sig både till små och stora företag hör arbetet med att förbättra infrastrukturen när det gäller utbildning och bättre kommunikationer. Men det behövs också särskilda åtgärder som riktar sig direkt till småföretagen. Denna politik syftar till att stärka nyetablerade och andra små företag, som kan bidra till tillväxt och effektivitet i näringslivet. Det gäller att undanröja hinder för utvecklingen av information, kompetens och riskkapital. Så till framtiden. Det centrala ekonomisk-politiska problemet är inflationen. Stabiliseringspolitiken har därför inriktats på åtgärder för att bryta inflationen. Näringspolitikens uppgift blir mot denna bakgrund att genom ökad ekonomisk tillväxt bidra till en välfärdsutveckling. Näringslivets utveckling och strukturomvandling skall främjas. En alltmer långtgående internationalisering, en mer kunskapsintensiv produktion och ökade krav på goda kommunikationer är några av de faktorer som i dag måste prägla näringspolitikens utformning. Den avgörande faktorn för en stabil ekonomisk tillväxt är produktivitetsutvecklingen. Förslag till förbättringar på det området skall redovisas i höst. För en liten ekonomi som den svenska är frihet i handeln av stor betydelse. Det är också viktigt med lagstiftning mot monopol och karteller för att skapa väl fungerande marknader och en effektiv inhemsk konkurrens. Förslagen i tillväxtpropositionen har tre huvudsyften, nämligen att förbättra förutsättningarna för tillväxt, att främja tillväxt genom förnyelse samt att öka utbytet av insatta resurser. Utformningen av en i vid bemärkelse bred näringspolitik har som regel kunnat förankras i breda beslut i den svenska riksdagen. Skatteomläggningen har genomförts i ett samarbete mellan socialdemokrater och folkpartiet liberalerna. Energipolitiken har förankrats i en trepartiöverenskommelse mellan socialdemokrater, folkpartiet liberalerna och centerpartiet. Den ökande internationaliseringen och en utveckling av förbindelserna med EG har hittills stötts av fyra partier, socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet liberalerna och centerpartiet. De två vänsterpartierna står bakom förslagen till riktade näringspolitiska insatser. Till mina borgerliga meddebattörer, främst till Per Westerberg, ställer jag frågan: Ger detta intryck av en handlingsförlamad regering och socialdemokrati som inte kan ta sig an de för näringslivet stora och avgörande frågorna i framtiden? Var finns, Hadar Cars, exemplet på det kommunistiska beroendet i den här politiken? Är det kommunistiskt beroende att på tre grundläggande politiska områden komma överens med folkpartiet liberalerna? De tre borgerliga partierna försöker nu i argumenteringen göra troligt att det föreligger våldsamma skillnader mellan deras och regeringens politik. Mot den här skisserade bakgrunden är detta inte trovärdigt, utan det är mest ett spel för gallerierna och företagarmötena. På några områden söker de borgerliga partierna redovisa alternativ. Således kräver de en sänkning av skattetrycket. Redan tidigare har jag redovisat att Sverige har en av Europas lägsta företagsskatter. Den förmögenhetsbeskattning som ofta beskrivs som ett dråpslag mot näringslivet och främst de små företagen har dels justerats, dels kommer den att inom kort bli föremål för ytterligare förändringar. När det sedan gäller skattetrycket totalt måste detta vägas mot de åtaganden samhället har för människornas trygghet och välfärd. Det svenska välfärdssamhället har genom en hög och jämlik levnadsstandard skapat goda förutsättningar för just näringslivet framför allt småföretagens utveckling. Utbildningssamhället är av utomordentlig betydelse för utveckling av kompetens och kunnande både hos företagare och anställda i vårt näringsliv. Den offentliga omsorgen skapar trygghet både för företagare och anställda och avlastar företagen kostnader som i andra länder bärs av företagen direkt i den mån de förekommer. En omfattande förändringsverksamhet bedrivs inom de offentliga verksamheterna som kommer att göra dessa bättre lämpade att möta de krav framtidens människor kommer att ställa. För socialdemokratin är det naturligt att värna om vårt välfärdssamhälle och utveckla detta för att möta nya behov. Lika litet som vi kan acceptera att vår anslutning till EG innebär en anslutning på kapitalets och kapitalägarnas villkor kan vi acceptera att det svenska skatte och välfärdssystemet utformas med utgångspunkt i företagarnas och kapitalägarnas behov. Välfärdssamhället skall omfatta hela folket och bäras solidariskt av alla i förhållande till förmåga och kraft. Välfärden, mina vänner, är också en del av en god levnadsstandard och en bra livskvalitet. Ett annat område där de tre borgerliga partierna hävdar en annan uppfattning är investeringarna för en bättre infrastruktur. De vill minsann satsa mera och påstår att detta är möjligt genom utförsäljning av statliga företag. Samhällsekonomiskt är detta rena nyset eftersom en utförsäljning av statliga företag endast innebär en omfördelning av ägandet utan att ge något ökat samhällsekonomiskt utrymme för investeringar. Enda möjligheten att skapa samhällsekonomiskt utrymme för ökade investeringar i infrastruktur är genom ett ökat sparande. Däremot innebär en utförsäljning av statliga företag naturligtvis en gigantisk maktomfördelning i det svenska samhället. Det finns i dag inget som stöder de borgerliga partiernas argument att ett statligt ägande skulle vara mer passivt än ett enskilt. Ett annat område där de borgerliga partierna söker profilera sig är riskkapitalförsörjningen. På nytt återkommer de till att skattefavörer till förmån för en snabb kapitaltillväxt skall lösa detta problem. På nytt kan jag konstatera att de är fångna i sina egna myter. Riskkapitalförsörjningen är framför allt en fråga om hur banksystemet fungerar inom ramen för en ansvarsfull ekonomisk politik och en effektiv penningpolitik. Till en del kan också riskkapitalförsörjningen förbättras genom insatser från samhällets sida. Detta sker inom ramen för utvecklingsfonderna och de nybildade riskkapitalbolagen som sannolikt kommer att vara i full verksamhet till hösten. Märkligt nog så vill de borgerliga partierna slopa riskkapitalbolagen och med undantag av centern också slå sönder utvecklingsfonderna -- alltså två av de verktyg som i dag verkligen finns för att förse småföretagen med riskkapital. Det är ett utomordentligt exempel på att den enögda ideologin blir det godas fiende! Vänsterpartiet har markerat att man i huvudsak stöder regeringens uppfattning om närings och småföretagspolitiken. Därtill har partiet skjutit fram miljöaspekter i sina reservationer. Jag tycker det är bra att vänsterpartiet därigenom bidrar till att skapa en stabil grund för de statliga insatserna på området. Miljöpartiets linje i dessa frågor karakteriseras av att partiet -- hur underligt det än låter mot debatten vi har haft här förut -- när det gäller de konkreta frågorna om näringspolitiken närmar sig de borgerliga ståndpunkterna. Det är i miljöpolitiken som miljöpartiet företräder en radikal linje. Det är något av tragiken som jag upplever i den insats miljöpartiet gjort under dessa första tre år i riksdagen. Man har inte lyckats förena sin miljöpolitik med en sammanhållen politik på andra områden och att därigenom bidra till att skapa bättre förutsättningar för att genomföra miljöpolitiken i riksdagen. Fru talman! Med tillgift för att jag mot vanan blivit något utförlig vill jag ändå till sist konstatera att den här genomgången visat att det finns god livskraft i det svenska näringslivet och att det mått bra under de socialdemokratiska regeringsåren. De nu presenterade förslagen och riktlinjerna kommer att trygga en sådan utveckling även i framtiden. De borgerliga svartmålningarna stämmer inte med den verklighet som företagare och anställda upplever i svenskt näringsliv. Med detta vill jag yrka bifall till näringsutskottets förslag i betänkande 35 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag skall börja med att återta mitt yrkande från talarstolen om bifall till reservation 20. Det berodde på en felläsning, även om den reservationen nog innehåller en del kloka synpunkter som vi kommenterar i ett särskilt yttrande. I stället vill jag yrka bifall till reservationerna 30, 48 och 80. Åke Wictorsson sade här att tragiken med miljöpartiet var att miljöpartiet för en borgerlig näringspolitik och en radikal miljöpolitik. Jag vet inte om också den radikala miljöpolitiken ansågs tragisk, men den går i varje fall betydligt längre än socialdemokratin vill gå och är betydligt mera systematiskt genomtänkt. När det gäller näringspolitiken är det miljöpartiets uppfattning att vi inte skall ha en statlig detaljstyrning. Vi skall inte ha en statlig finansiering av näringslivet. Vi skall ha generella regler som i första hand värnar om miljön, men också inspirerar till decentralisering och småskalighet. Detta märks i våra motioner, där vi säger att vi vill sänka arbetsgivaravgifterna, dvs. skatten på arbete, med 4 % över hela landet utom i storstäderna. Det märks i att vi speciellt vill gynna glesbygden, där vi vill sänka arbetsgivaravgifterna med ytterligare 10 stora procent, dvs. från 40 % till Vi är inte så radikala som de borgerliga när det gäller den offentliga sektorn, men vi vill å andra sidan inte heller konservera den nuvarande offentliga sektorn. Den är storskalig. Den behöver reformeras, och den behöver bli mer flexibel. En del av den kanske med fördel kan privatiseras. Vi deltar emellertid inte i det allmänna skallet som riktas mot den offentliga sektorn. Vi vet nämligen att om vi raserar vår offentliga sjukvård, kommer vi svenskar i stället att få betala för en privat sjukvård, och den sjukvården blir möjligen mer effektiv men också mer ojämlik. I stort sett verkar det som att borgerligheten och socialdemokratin i fråga om tillväxten tävlar om vem som var först med den nu gemensamma åsikten. Som det enda parti som så att säga kan stå vid sidan av de s.k. blocken och värdera vad som sägs finner vi i miljöpartiet att skillnaderna mellan borgerligheten och socialdemokratin är små. Det beklagliga är att båda partierna hänger sig åt en ideologi som överskattar tillväxt, som är materialistiskt kortsynt och överskattar lönsamhet på kort sikt.

Herr talman! Vi är tillbaka vid svartmålningen, Åke Wictorsson. Jag skall inte vara elak och citera vad som sägs i finansplanen eller av konjunkturinstitutet eller några av de ekonomiska sekretariaten i bankerna. Finanstidningen hade häromdagen en mycket bra sammanställning av deras prognoser för framtiden. Det var en väckarklocka för många, som inte har sett vad klockan är slagen, tror jag. Men prognoserna slår sällan in, säger Åke Wictorsson. Det är riktigt att siandet om framtiden inte alltid slår in. Men det beror i så fall på att de som läser prognoserna och analyserar dem vidtar åtgärder. Åke Wictorsson sticker i stället likt strutsen huvudet i busken och vägrar se verkligheten som den är. Det viktiga är att man reagerar när stormmolnen hopar sig så att man kan undvika en kraschlandning. I den här debatten har vi inte fått några raka besked om vad man vill ha i framtiden. Vi från borgerligheten har lämnat besked, inte minst i det betänkande som vi nu behandlar. Åke Wictorsson har inte lämnat något besked i frågan, om EG ansökan verkligen kommer att klargöra var man står i sakfrågan om EGs gemensamma utrikespolitik, så att vi inte hamnar i samma vakuum som Österrike. Ingenting har av socialdemokraterna och deras alliansbröder sagts om huruvida vi skall försöka få till stånd en sänkning av skattetrycket till europeisk nivå. Ingenting har sagts om huruvida man skall ta bort straffbeskattningen på västvärldens kanske hårdast beskattade småföretag, som vi har här i Sverige. Ingenting har sagts om huruvida man skall göra något åt förmögenhetsskatten på arbetande kapital i småföretagen, huruvida man skall göra någon anpassning på arvs och gåvosidan och när det gäller alla de andra speciallagstiftningar som plågar just småföretagen och gör att vi har en mycket liten andel små och medelstora företag i Sverige jämfört med vad man har ute i Europa. Vi har inte heller fått några besked om huruvida vi kommer att få någon satsning på högre utbildning för att förse svenskt näringsliv med kvalificerad personal för att det skall kunna klara framtidens problem. Vi har vidare inte fått några besked om hur man på ett seriöst sätt skall finansiera infrastrukturinvesteringarna när skattemedel i praktiken inte står till buds under 90-talet. Då är det privatiseringar som gäller. Nej, det här visar mycket tydligt att socialdemokraterna inte har någon framtidsstrategi, i synnerhet inte när det gäller de mindre företagen. Man har lagt fram några få förslag som gäller näringspolitiken i dess helhet, men de är väldigt storföretagsinriktade. Socialdemokraterna tacklar inte de grundläggande ekonomiska problemen, i varje fall inte före valet. I så fall vill man inte redovisa det. Vi har ingen antydan om hur man skall samla någon form av majoritet genom den oheliga eller heliga alliansen med vänsterpartiet, miljöpartiet och vad det nu kan vara, för att över huvud taget utgöra ett alternativ till det klara borgerliga alternativet i den här frågan.

Fru talman! Jag sade inte, Lars Norberg, att miljöpartiet samarbetar med de borgerliga. Jag sade att en konsekvens av er politik har blivit att ni när det gäller den egentliga näringspolitiken närmar er borgerliga ståndpunkter. Det påståendet står jag för. Sedan går det kanske inte att kommendera fram lönsamhet i statliga företag, men det går däremot att sätta in ordentliga kraftåtgärder och den vägen förändra lönsamheten och avkastningen. Det har utvecklingen under senare år mycket klart visat. Rolf L Nilson sade att småföretagen behöver ytterligare resurser, att det var fel att omfördela resurserna och att man borde ha givit mer. Det är klart att detta hänger ihop med vilka resurser som finns och hur man skall föra en ekonomisk politik så att man får balans mellan statens utgifter och inkomster. Och på det här området har det faktiskt inte skett någon förnyelse av vänsterpartiets politik. Vänsterpartiet är fortfarande lika generöst, och förslaget har inte särskilt mycket förankring i ett realistiskt budgetalternativ. Detta är naturligtvis förklaringen till att man kan satsa mer. Till Hadar Cars vill jag säga följande beträffande diskussionen om kommunismen och vänsterpartiet. Jag har varit en mycket hård motståndare mot kommunismen och dess diktaturprinciper. Men jag är beredd att ge ett erkännande åt utvecklingslinjer som pekar åt ett annat håll. Denna utveckling finns klart dokumenterad var man än kommer i Östeuropa. Då tycker jag att det känns nattståndet att använda de argument som Hadar Cars använde. Eriksson och Hadar Cars, säger att det inte finns några samband i den socialdemokratiska politiken och att man vacklar och famlar. Men om man ser tillbaka har den socialdemokratiska regeringen kraftfullt tagit sig an den ekonomiska politiken. Jag behöver bara peka på budgetpolitikens utveckling under de socialdemokratiska regeringsåren jämfört med de borgerliga regeringsåren. Beträffande de åtgärder som vidtogs förra året hade ni minsann inte något alternativ och var över huvud taget inte beredda att diskutera ett ansvarstagande för en ekonomisk politik som skulle rätta till de obalanser som hade uppkommit. Och ni går nu in i en valrörelse där utgångspunkten är att två slår den tredje. Moderaterna och folkpartiet säger att det nu skall bli en ny giv för Sverige. Centerpartiet försöker krypa in i nätverken för att få vara med och kommunicera. Er politik vinner allt mindre tilltro bland väljarna, om man skall tro opinionsundersökningarna. Var finns den fasta grunden för ett borgerligt regeringsalternativ när det gäller näringspolitiken?

Fru talman! Många olika områden diskuteras när det gäller ett så här stort betänkande. För min del tänkte jag beröra främst tre saker: forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel för handikappade, framtida informationsteknologi samt den kollektiva forskningens koncentration. När det gäller tekniska hjälpmedel har jag i en motion påmint om den stora betydelse styrelsen för teknisk utveckling har haft för att ny teknik skall kunna utnyttjas på just handikappområdet. Jag har velat framhålla att det är viktigt att den delen av verksamheten bevaras och förstärks i den nya myndigheten. Under mer än 20 år har STU anslagit medel för forskning och utveckling inom detta område. Resultaten har varit av stor betydelse både för personer med funktionshinder och för svensk industri. Det har nyligen gjorts en utvärdering som klart visar hur svenska industrier har kunnat hävda sig på detta område, speciellt på exportsidan. Vi måste alltså ta vara på kompetensen på området. Det är inte minst angeläget då hjälpmedelsmarknaden inte alltid är stor och lukrativ, särskilt inte beträffande små och udda handikappgrupper. Samhällets stöd till forskning och utveckling är väsentligt för att stimulera företag att ge sig in på denna marknad och att stanna kvar där. För att fullt ut kunna ta till vara den nya tekniken i nya hjälpmedel och system för handikappade måste stödet öka. Jag tolkar utskottet som att det anser att verksamheten är viktig och att det därmed inte finns någon risk för minskat engagemang eller minskad stödvolym i den nya myndigheten. Skälet till att jag har tagit upp frågan är den osäkerhet som ju alltid råder vid förändringar i olika verksamheter, om inte kristallklara besked ges från början. Den andra saken som jag vill kommentera är de statliga insatserna på informationsteknologiområdet, också detta sett ur ett handikapperspektiv. Mina motionsyrkanden i detta avseende hängde egentligen samman med avsnittet telekommunikationer i samma proposition. En viss missuppfattning tycks ha skett vid fördelningen av motionsyrkandena. Mitt yrkande om behovet av forskning och utveckling syftade direkt på det s.k. telematik-projektet och borde rätteligen ha behandlats av trafikutskottet. Det gällde nämligen ett uttalande om att en större andel av televerkets totala satsningar på forskning och utveckling -- i dag ca 1 miljard kronor -- borde gå till just den typen av projekt med tanke på de stora behoven, möjligheterna och handikappgruppernas storlek. Detta får jag återkomma till i ett annat sammanhang. Vad som behandlas i detta betänkande är mitt yrkande om tillkännagivande om behovet av ytterligare åtgärder på det informationsteknologiska området. Stora omvälvningar pågår av infrastrukturen i samhället och detta får konsekvenser för alla människor, men kanske främst för människor med funktionshinder. Givetvis ger utvecklingen också möjligheter. Men enligt min mening kan man inte utan lagstiftning och föreskrifter garantera att grundläggande sociala hänsyn tas i denna förändringsprocess. Marknaden måste ges lika spelregler och kompletteras av ett solidariskt ansvarstagande. Den omfattande antidiskrimineringslagstiftning som har antagits i USA på bl.a. teleområdet är ett uttryck för att man inte tror att marknaden själv kommer att kunna lösa dessa frågor. Utskottet redovisar pågående utredningsarbete och anser att man med hänvisning till detta inte Nu behöver ta några särskilda initiativ. Kanske kunde man ha uttryckt någon åsikt i frågan. Jag sätter mitt hopp till att det i arbetsgruppen finns nödvändig kompetens för att bedöma behovet av specialreglering. Till sist några ord om den kollektiva forskningen. Det är uppenbart att den av stat och näringsliv samfinansierade FoO-verksamheten är mer geografiskt koncentrerad än både högskolornas och företagens egen verksamhet. Det handlar om en mycket omfattande forskningsvolym, som är starkt koncentrerad till Stockholm. Visst finns spridda verksamheter på annat håll, ofta i form av filialer, men huvuddelen är mycket koncentrerad. Vi har i en motion från Kalmar län särskilt pekat på våra stora möjligheter att ta emot t.ex. träforskning. Jag måste säga att visst kan man även vid en 40 procentig andel av insatsen ha synpunkter på lokaliseringen. Det handlar om vilja och insikt. Också i detta fall får jag sätta mitt hopp till den pågående översynen.

Fru talman! Jag tror att det är angeläget med ett klarläggande i det här sammanhanget. Vi vill till bokfört värde föra över Vattenfalls tillgångar till aktiebolaget Vattenfall, och vi är helt på det klara med att fullvärdet skall tas ut när Vattenfall en gång säljs. Det gäller då vid försäljningen av aktierna i aktiebolaget Vattenfall. Men om man säljer ut till ett värde som ligger något över det bokförda värdet, och på den punkten hyser vi oro, kan det bli så, att elpriset därmed drivs upp. Detta skulle kunna skada svensk basindustri.

Fru talman! I den förra debatten här i kammaren i dag diskuterade vi näringspolitik. Även den här debatten handlar om näringspolitiken. Det har gällt förutsättningarna för svenskt näringsliv. Det är alltså väsentligt att ett positivt näringsklimat skapas i vårt land. Då gäller det att skapa allmänt goda förutsättningar, så att vårt näringsliv kan både utvecklas och vara konkurrenskraftigt. Sverige har varit en ledande industrination, och fortfarande finns det många bra företag i vårt land. Men konkurrensen från omvärlden blir allt hårdare bl.a. på grund av att förutsättningarna för svenskt näringsliv har blivit sämre. Det är någonting som vi måste ändra på. Ett led i arbetet med att vitalisera vårt näringsliv är försäljningen av statliga företag. Detta betänkande handlar alltså om statliga företag. Här finns det många likheter med vad vi under de senaste åren har diskuterat här i kammaren. Därför är det i viss utsträckning så att säga gamla skivbekanta som nu debatteras. Jag kan instämma i mycket av vad Per Westerberg och Hadar Cars tidigare sagt. Från de borgerliga partiernas sida har vi en gemensam syn på behovet av att sälja ut och privatisera statliga företag. Vi anser från centerns sida att ett spritt, enskilt och mindre koncentrerat ägande är ett viktigt incitament i en vital ekonomisk politik och en bra näringspolitik. Genom en privatisering av statlig verksamhet utsätts även den delen för marknadsmässig konkurrens. Det kan också vara nyttigt när det gäller att få en bättre anpassning till konsumenternas behov. Staten har som sin främsta uppgift att så att säga dra upp ramarna för näringspolitiken. Staten kan också på olika sätt, t.ex. genom skattepolitiken, skapa goda grundförutsättningar för en bra näringspolitik. Men staten bör inte allmänt sett bedriva företagsamhet. Om staten skall gå in och agera på den marknad som staten själv drar upp spelreglerna för, är det stor risk att det uppstår en osund konkurrens. Vi anser därför att det vore riktigt att som första steg sälja ut företag som arbetar under rent kommersiella betingelser på marknaden i konkurrens med privata företag. På längre sikt anser vi det också riktigt att sälja ut delar av affärsverken, som i dag bedrivs i mer eller mindre monopolliknande former och som får stora subventioner. Vi anser självklart att myndighetsutövningen skall vara kvar hos staten. Vi anser att vid en utförsäljning i första hand de anställda skall få möjlighet att bli delägare i det egna företaget. I andra hand skall allmänheten få tillfälle att köpa aktier. Först i tredje hand skall kapitalmarknadens ordinarie aktörer komma i fråga -- detta för att få en spridning av ägandet. Vi anser att det i inledningsskedet är det statliga förvaltningsbolaget Fortias aktieinnehav i olika bolag som skall säljas ut. I dag förfogar Fortia över aktier i Celsius Industri AB, FFV, LKAB, NCB, Procordia, ASSI och SSAB. Vi anser också att statens aktier i Nordbanken och Aerotransport skall säljas. Det kan i det här sammanhanget nämnas att vi var emot bildandet av Fortia. Vi anser att det är fullt realistiskt att utgå från att de här försäljningarna av statliga företag kan inbringa ungefär 10 miljarder per år. Det är medel som mer än väl behövs för andra viktiga investeringar i vårt samhälle. Vi har från centerns sida väckt ett förslag om att avsätta 10 miljarder för offensiva investeringar i vägar, järnvägar, utbildning m.m. Vi måste ha goda kommunikationer till Kristinehamn, Östersund, Luleå osv. Allt detta är nödvändigt för oss för att vi skall kunna få en bra utveckling i näringslivet. Att det görs mycket betydande investeringar i vår infrastruktur är av mycket stor betydelse också för hela utvecklingen av vårt näringsliv. Industrin måste få bättre kommunikationer och utbildning om den skall klara av den allt hårdare internationella konkurrensen. Men för att man skall få ut det bästa av en sådan försäljning, måste försäljningen ske i former som främjar en ökad spridning av aktieägandet. Därför måste valet av försäljningsmetod anpassas till de olika objekt som man skall sälja. Man måste ta hänsyn till det allmänna läge som råder vid tidpunkten för avyttrandet. Det statliga ägandet uppvisar många olika sorters verksamhet och är ett exempel på en koncentration. Det har ju förvisso tidigare gjorts en del försäljningar av statliga företag vid tidigare tillfällen, främst till institutioner och storföretag. Vi har t.ex. Procordias introduktion på fondbörsen i minnet. Det är ett exempel på hur det inte skall gå till. Där fick i praktiken institutionerna en förköpsrätt. Det blev sedan inte så mycket över till småsparare i aktier. Det är enligt vår mening bättre att en betydande del av de statliga företagen kan säljas direkt till allmänheten över börsen. Därmed kan man sprida aktieägandet på ett stort antal småsparare i aktier. Regeringen bör därför återkomma med ett förslag om en plan enligt de riktlinjer som redovisas i reservation 1. Regeringen bör också begära riksdagens bemyndigande att genomföra försäljningar av ett antal angivna företag. När det gäller ombildningen av statens Vattenfallsverk till aktiebolag anser vi från centerns och folkpartiets sida att de tillgångar och skulder som förs över till det nya bolaget inte enbart får föras över till det bokförda värdet. För om man gör på det viset, kan det komma att innebära ett för lågt värde, vilket skulle gynna det nya bolaget. Detta bolag skulle då få en konkurrensfördel jämfört med andra aktörer på marknaden. Regeringen bör därför vid överföringen göra de justeringar av värdet som behövs, så att det inte uppstår några konkurrensnedvridande effekter i samband med bolagiseringen av Vattenfall. När bolagiseringen av Vattenfall har genomförts vill vi från de borgerliga partiernas sida att det sker en privatisering och en omstrukturering av företaget. Det finns inga skäl till att staten skall bedriva affärsverksamhet på energiområdet. Genom en privatisering kommer konkurrenssituationen också på hemmamarknaden att förbättras. Vi anser det dock viktigt att se till att omstruktureringen inte leder till en försämrad effektivitet och därmed höjda produktionskostnader. I det här betänkandet finns även en reservation om det nya bolagets upplåning. Från centern och de andra borgerliga partiernas sida anser vi att Vattenfall övergångsvis kan få statslån i riksgäldskontoret. Men det skall inte vara på ett sätt som ger det nya bolaget konkurrensmässiga fördelar jämfört med andra företag på marknaden. Vi anser också att målet bör vara att så snart som möjligt överföra även statslånet till den öppna kreditmarknaden. Jag vill i korthet beröra Trollhätte kanal, som också berörs i betänkandet. Denna kanal är av mycket stor betydelse för Vänersjöfarten. Det är viktigt att det finns en fullgod service och att kanalen kan hållas öppen. Det är i dag relativt stora mängder gods som fraktas via Vänern och Trollhätte kanal. Om det skulle bli försämringar vid Trollhätte kanal finns det risk för att godstransporter kommer att flyttas över till landsvägstrafik, något som ingen skulle vara betjänt av. Vi har inget emot att Trollhätte kanalverk ombildas till bolag. Men ambitionen bör vara att flera intressenter skall ges möjligheter att köpa in sig i bolaget. En mycket viktig sak är att man ser till det mycket angelägna behovet av effektiva kommunikationer. Trollhätte kanal bör även framdeles vara tillgänglig i minst samma omfattning som i dag. En utredare har nu tillsatts i ärendet. Det kommer väl därför ytterligare förslag från regeringen i denna fråga. Men jag tycker att det redan nu är viktigt att påpeka behovet av bra kommunikationer, där Trollhätte kanal utgör en viktig del. Från de borgerligas sida har vi vid flera tillfällen tidigare föreslagit försäljning av domänverkets marker. Regeringen har nu föreslagit en begränsad utförsäljning av domänverkets mark inom en ram på 950 miljoner. Detta gäller endast för försäljningar under 1991/92. Vi anser att det är fel med denna begränsning. Vi menar att det är viktigt att tillföra det enskilda jord och skogsbruket mer mark. Vi behöver en positiv utveckling i våra olika glesbygder, inte minst i de bygder där det finns domänmark. Genom att förstärka det enskilda jord och skogsbruket med tillskottsmark kan vi hjälpa till att trygga sysselsättningen för jord och skogsbrukare. Vi tror på enskild företagsamhet och på de enskilda människornas kreativitet när det gäller att klara av att driva olika företag. Därför är det riktigt, som vi har föreslagit, att det sker en omfattande privatisering av statlig verksamhet. Fru talman! Jag instämmer slutligen i alla de reservationer som centern står bakom i detta betänkande, men med tanke på arbetssituationen nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Rolf L Nilson förfasade sig över att vi vill privatisera näringslivet och att vi tror på den formen. Det är helt självklart att vi tror på den enskilde individen, på den enskildes möjligheter att kunna driva företag och på den kreativitet som finns hos våra företagare i Sverige. Det är inte konstigt att vi tycker om kooperativa företag. Man kan ha olika företagsformer, aktiebolag, kooperativa företag, enskilda firmor eller också kan man vara egenföretagare. Det spelar ingen roll vilken av dessa typer man väljer. Det är bra att det finns olika former att tillgå. Vi tror på det enskilda ägandet och på att man kan utnyttja den kreativitet som finns. Man skall föra en regionalpolitik som skapar förutsättningar för arbete, sysselsättning och företagande i hela vårt land. Det är den regionalpolitik som vi bygger upp. Sedan skall det finnas enskilda företag, vare sig de är belägna i Värmland, i Dalarna eller i Norrbotten. Det är fullt möjligt. Vi vill ha spritt ägande och inte koncentration. Vi från alla borgerliga partier har uttalat att ägandet skall vara spritt, att aktierna skall säljas ut till de anställda, till allmänheten och först i sista hand till de stora aktörerna på marknaden. Detta är ingenting att förfasa sig över. Det är en riktig näringspolitik.

Fru talman! Det finns inte utrymme för så många stora skogsbolag på den svenska och europeiska marknaden, Kjell Ericsson. Vi ser nu en koncentration till allt färre händer, och det är en utveckling som kommer att fortsätta. Sett i ett historiskt perspektiv är det de statligt ägda företagen som kanske till eget förfång har tagit ett stort regionalpolitiskt ansvar och som har visat uthållighet. Jag är rädd för att detta kommer att gå förlorat vid en privatisering. En konsekvens av Kjell Ericssons uttalande om att han vill ha mångfald och se många former av ägande och företagsamhet borde vara att han accepterar en ganska stor och t.o.m. en ökad statlig företagsamhetssektor, när det nu är en så markerad dominans av privat, koncentrerat ägande.

Herr talman! Jag har faktiskt inte kontrollerat med de berörda länen om de är villiga att köpa. Det kan i någon mån bero på priset, och det i sin tur är i så fall beroende av en förhandling.

Dessa regioner har också blivit lidande av vattenkraftsutbyggnaderna genom att åkermark och skogar har lagts under vatten, människor tvingats att flytta osv. Jag vill påpeka att det är en gammal miljöpartistisk politik att dessa regioner skall ha makt över de tillgångar som finns i området. Vi har sagt att det är länen, eller regionerna och landstingen, som skall vara huvudmän och icke kommunerna. Vi tror att kommunerna är för små, och det skulle vara orättvist att dessa tillgångar förvaltas så lokalt som av kommunerna. Det sades att det finns en risk för att dessa tillgångar sedan kommer att säljas ut. Om invånarna genom ett demokratiskt beslut finner att de inte längre vill ha dessa tillgångar har de självfallet möjlighet att sälja ut dem, precis som Malmö kan sälja ut sitt energiverk, vilket jag anser är en utomordentligt dum idé av Malmö stad. Kommunen har då sålt ut ett monopol till ett företag som man inte kan styra och ligger när det gäller energifrågor i händerna på detta företag. Jag anser inte att det är bra för malmöborna. Det är över huvud taget felaktigt att kommunerna inte slår vakt om invånarnas intressen och försöker att behålla sådana verksamheter som är typiska naturliga monopol i kommunens ägo och styrda av kommunen.

Herr talman! Om de frågor som finns i betänkandet tänker jag inte uppehålla mig vid. Där har vi redan fört en diskussion. Jag skulle vilja ställa en fråga till Rune Jonsson av annan karaktär. Det har funnits olika motiv till varför staten har skaffat sig ett ägande. Att naturresurser skulle vara statliga var väl ett av motiven för domänverket. Att inte utlänningar skulle äga en central nyttighet var väl ett skäl till varför LKAB blev förstatligat. Kanhända att det var regionalpolitiska skäl som delvis låg bakom bildandet av SSAB. En ökning av kontrollen av kreditmarknaden var väl ett motiv för Kreditbanken, den senare ombildade PK-bankens tillkomst. Saneringen av branscher som råkat i svårigheter låg bakom tillkomsten av Svenska Varv. Statens företagande är ett ganska stort mischmasch av olika tjänster och produkter, allt från livsmedel till vapen. Jag skulle gärna lyssna på vad Rune Jonsson har att säga om det, om de principer och det övergripande filosofiska tänkandet som ligger bakom just den kombination av statligt ägande som finns i dag. Om jag har förstått rätt vill ni inte sälja något, och ni vill heller inte köpa något. Just denna sammansättning som råder av statligt ägda företag framstår utan särskild motivering som den absolut maximala och riktiga avvägningen. Det vore roligt att höra från Rune Jonsson vad det är för principer som styr det tänkandet. Om jag inte får ett svar som övertygar mig om något genomtänkt från statsmakternas och regeringens sida, kan jag bara se den enda princip som är den mest konservativa av alla principer, dvs. varför rubba eller ändra något i den bästa av världar? Det är konservatismen i sin absoluta och mest extrema form. Är det där socialdemokratin har hamnat?